Herr talman! Ingvar Carlsson fortsätter att föra debatten på ett sätt som jag tycker att vi skulle försöka undvika: Allt ont är andras fel och allt gott är Socialdemokraternas förtjänst. Låt mig bara helt kort säga att de avgörande vändpunkterna i ekonomin kom under de borgerliga åren. Det var då sysselsättningen vände uppåt och budgetunderskottet vände nedåt. Vi har fått nya vändpunkter, men nu går tendenserna i ekonomin åt fel håll. Pessimismen ökar, nyföretagandet minskar, räntan ligger fortfarande klart över de 10 % som Göran Persson har angivit som smärtgränsen för just den här dagen. Det är av dessa skäl vi inte får fram de nya jobb som vi så väl behöver. Däremot tycker jag att det är mycket bra att Ingvar Carlsson nu tar en rejäl debatt med Vänsterpartiet. Vi har känt oss litet ensamma i den renhållningsuppgiften. Men glöm inte bort, Ingvar Carlsson, att ni nu får skörda det ni själva har sått genom det sätt på vilket ni drev er populistiska oppositionspolitik under den förra mandatperioden, och genom att ni efter valet medvetet tackade nej till erbjudandet om en blocköverskridande regering och då valde att släppa in Vänsterpartiet som regeringsunderlag.

Herr talman! Utomlands har inte förtroendet för svensk ekonomisk politik ökat på det sätt det borde ha gjort. Jag tror tvärtemot Ingvar Carlsson att med en blocköverskridande regering med Folkpartiet hade vi fått en helt annan utveckling. Ingvar Carlsson tog upp Ny demokrati. Jag tycker det är en rimlig parallell till Vänsterpartiet. Vi försökte verkligen klara den renhållningsuppgiften. Låt oss tillsammans klara den när det gäller Vänsterpartiet.

Herr talman! Efter detta första riksdagsår tror jag att regeringen är ganska besviken. Visserligen har den inte haft svårt att få majoritet här i kammaren. Med vänsterns hjälp har man fått igenom skattehöjningar och återställare. Man har åtminstone fått antaget ett program för att sanera statsfinanserna och utlovat ett annat för tillväxten. Men krona och ränta har vägrat att ta nämnvärda intryck. Det gäller även efter det att konvergensprogrammet lagts fram. Arbetslösheten ligger kvar på hög nivå, oavsett hur man mäter den. Inte ens regeringen vågar ställa i utsikt mer än en marginell förbättring. Många utsatta tycker att detta luktar kapitulation, att man av ideologiska skäl inte förmår sig till att skapa utrymme för nya jobb i privata företag. Inte heller tycks det intryck som regeringen skapat hos medborgarna ha blivit särskilt fördelaktigt, att döma av aktuella opinionsmätningar. Hur det faktiskt förhåller sig får vi veta i höstens val till Europaparlamentet. I den valrörelse som stundar kommer vi moderater att entydigt stå för ett förstärkt samarbete inom EU för freden, för kampen mot brott och knark och för att välfärden skall växa och spridas bland Europas folk. Vet man inte vad man vill i Europa, då kan man inte stå upp för Sverige i Europa. Kampanjen kommer också att handla om politikens inriktning i Sverige. Skall vi söka oss tillbaka till den socialdemokratiska modell som alltmer gått i baklås eller skall vi möta den nya tiden med en politik som ger större utrymme för den enskilda människan, för hennes möjligheter att utbilda sig, få jobb och över huvud taget ordna sin tillvaro så att den bäst passar de egna förhållandena? Det skall bli intressant att se resultatet av denna kommande kraftmätning. Men dessförinnan skall det väl bli något utrymme för ledighet. Jag vill uttala förhoppningen att den ledigheten för kammarens ledamöter blir av behagligt slag. Jag kan också vidarebefordra en hälsning med samma innebörd från medlare Carl Bildt. Jag tror dock inte att han vågade innefatta sig själv i denna förhoppning.

Herr talman! Jag tycker att den debatt som förts här i dag har varit upplysande på många olika sätt. Det finns ett tema som glimtar fram ibland men som alltid måste upprepas, för det förtjänar det: Det här landet kräver långsiktigt stabila spelregler för att vi skall kunna ta oss ur den krissituation som vi befinner oss i. Det kräver en hel del av politiken. Mycket av det har diskuterats här i dag. Men det kräver också mycket av många andra - av företagare, av fackliga organisationer och av oss alla - för att lyckas. Vi har nu kommit fram till, och det är en början, att möjligheten finns att statsskulden som andel av BNP kan stabiliseras till 1996 för att sedan minska. Vi ser möjligheten att budgetunderskottet elimineras till 1998, och det är bra. Det är bra att de här möjligheterna nu är gemensamma mål; det är alltid något av nationell samling. Men det kommer att kräva mycket mer av denna kammare också framöver för att man skall kunna verkställa och se till att detta följs upp till sist. Låt mig å Centerpartiets vägnar deklarera att vi inte ställer upp i politiskt samarbete för ro skull. Det är inte en del i ett maktspel. Det här handlar om vårt land och om att uppnå resultat. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med dem som har samma mål och vars insatser man kan lita på. Låt mig också säga att jag tycker att de erfarenheter som vi har av samarbetet med Socialdemokraterna under våren har varit mycket positiva. Det innebär inte att vi behöver gräva ner stridsyxan på alla områden. Osökt faller det mig i minnet att jag i morgon för ett år sedan lämnade en tidigare regering. Den frågan lever fortfarande. Jag vill skicka en särskild sommarhälsning till min efterträdare Anna Lindh: Lyssna väldigt noga på vad Naturvårdsverket säger när det gäller broar, trafikflöden och sådant! Släng inte bra pengar efter dåliga! Herr talman! Med dessa ord vill jag önska kammaren i övrigt en väldigt glad och trevlig sommar och mer av nationell samling när vi kommer tillbaka i höst.

Herr talman! Låt mig också önska statsministern, regeringen, kammarens ledamöter och riksdagens personal en riktigt skön och fin sommar. Alla som lyssnar eller tittar på oss och som har orkat med den här förmiddagen önskas en riktigt fin sommar i ett av världens absolut bästa länder, Sverige! Nästa gång möts vi kanske på barrikaderna inför EU-valet. Ibland får nog svenska folket sig till livs att EU handlar om jordgubbars storlek, morkullejakt, rätten att spotta snus e.d. Men EU-idén från början är en fredsidé, att vi människor skulle hjälpas åt och komma närmare varandra och lösa gemensamma problem som inte kan lösas inom en nations gränser. Det handlar om miljöfrågor. Det handlar om att bevara freden. Det handlar om att ta itu med knarket. Det handlar om att få en flyktingpolitik där vi alla hjälps åt. Jag tycker att vi skall försöka hjälpas åt med att presentera EU på det sätt som fäderna ville ha EU presenterat, för visst är det så att det är freden vi vill bevara, miljön vi vill förbättra, knarket vi vill sopa undan och den sociala dimensionen vi vill stärka!

Herr talman! På de sekunder jag har kvar vill jag säga till Lars Tobisson att på en punkt finns det naturligtvis en viss besvikelse. Misstron mot svensk ekonomi var faktiskt ännu större än jag trodde. Därmed var det ännu mer hårdarbetat att få ner räntor och att stabilisera kronan. Men det leder bara till att vi med ännu större beslutsamhet kommer att driva politiken vidare. Vi måste få ner räntorna, och kronan är i dag undervärderad. Jag vet att det finns de som har antytt att EU är ett dåligt projekt. Men det är fullständigt groteskt att efter fem och en halv månad som medlemmar i EU betygsätta detta. Den som går ut och säger det, har inte särskilt väl satt sig in i vad det här historiska projektet innebär. Till slut har jag också en förhoppning om att det samarbetsklimat som ändå har åstadkommits i denna kammare, inte minst över blockgränserna, skall kunna bestå. Fortfarande är läget för landet, läget för nationen, så utsatt att vi behöver det samarbetet. Vi kommer att behöva det ett bra tag framåt. Jag kan försäkra som statsminister att jag, samtidigt som vi naturligtvis måste föra den demokratiska debatten, kommer att verka för att det samarbetet skall bestå och utvecklas. Tack för debatten i dag!

Innan vi beger oss ut i den, vill jag ta tillfället i akt att summera något av arbetsåret som gått och också blicka framåt. Vid avslutningen inför julen poängterade jag att höstens session svarade mot alla krav på att vara historisk, och då syftade jag framför allt på beslutet om medlemskap i den europeiska unionen. Beslutet föregicks av ett mycket noggrant förberedelsearbete här i riksdagen inriktat på effektivast möjliga arbetsformer och stärkt folkstyre. Ett knappt halvår har nu gått och vi börjar få erfarenhet av de arbetsmodeller som beslutades. Mycket har fungerat bra, men annat kräver förändringar och utveckling. Enligt min mening är en förutsättning för att riksdagen skall ha ett reellt inflytande att utskotten på ett tidigt stadium engagerar sig i aktuella EU-frågor. Lika viktigt är ett nära och intensivt samarbete mellan fackutskotten och EU-nämnden. Viktiga, stora frågor och regeringens årliga rapport om EU-arbetet skall debatteras i kammaren - öppet inför medborgarna. Vi måste ställa krav på oss själva men också på regeringen, som löpande måste förse riksdagen med material och vara tillgänglig för information. Under nästa riksmöte, 1995/96, kommer ingen ordinarie budget att avlämnas till riksdagen. Detta arbetsår ger oss därför goda möjligheter att se över och utveckla riksdagens sätt att arbeta, inte minst vad gäller EU-frågorna. En enkät till utskotten, som skall ge en bild av hur det hittills fungerat, är början på detta viktiga arbete. Jag kommer i höst att kalla utskottens presidier till överläggningar om hur vi skall gå vidare. Det är min avsikt att nästa riksmöte även skall ge möjlighet till en förnyelse av kammarens arbetsformer. En diskussion om frågeinstitutens framtid pågår med gruppledarna, om frågestundernas placering på riksdagens veckoschema och om ett ökat utrymme för muntliga frågor. I sommar får vi även erfarenhet av hur skriftliga frågor och svar fungerar. Det kan vara något att utveckla till att omfatta även perioder då riksdagen är samlad. Ambitionen är också att regeringens företrädare oftare än vad som sker i dag skall komma till kammaren för aktuell information, t.ex. om viktiga propositioner, internationella kontakter och regeringsbeslut, under programpunkten Information från regeringen. Om det kombineras med en frekvent och aktiv användning av den spontana frågestunden skulle vi kunna åstadkomma ett intresseväckande debattblock på kammarens arbetsschema varje torsdag eftermiddag. Talmanskonferensens arbetsgrupp kommer efter sommaren att lämna förslag i dessa frågor. Men för att vi skall nå framgång när det gäller reformeringen av kammarens arbetsformer krävs engagemang och medverkan från er ledamöter och från regeringen. Ett par timmar i veckan är det minsta vi måste vara beredda att avsätta till kammarens debatter, även som intresserade och stimulerande lyssnare. Jag hoppas att informationsaktiviteterna på torsdag eftermiddag ska inspirera till högre närvaro och därmed ge ett bättre debattklimat. En bättre närvaro skulle också stärka medborgarnas förtroende för riksdagen. I grunden handlar det om att vi måste ta ett gemensamt ansvar för att riksdagen skall vara hjärtat, livsnerven, i det svenska folkstyret. Talmanskonferensens arbetsgrupp kommer också att fortsätta arbetet med en anpassning av utskottsorganisationen till den nya budgetprocessen och till de nya krav som ställs på riksdagen för att möta behoven i samhället. Det är min övertygelse att en förnyelse av utskottens organisation också skulle innebära positiva möjligheter till en utveckling av arbetsvillkoren för riksdagens ledamöter och anställda. Ärade kammarledamöter! Denna vår har för många inneburit att plågsamma upplevelser återväckts i samband med 50-årsminnet av krigsslutet och det slutgiltiga avslöjandet av koncentrationslägrens fasansfulla grymheter. Jag fick ett brev för några veckor sedan, från mästerlotsen Anders Esseen i Västervik. Det var ett brev som stämde till eftertanke. Anders Esseen påminde oss om att också svenska sjömän gav sina liv i kampen för fred och frihet under dessa mörka år. Det är sant att vi, som alliansfri stat och ej direkt involverade i kriget, låtit bilden av de ogripbara tal av dödade, lemlästade och försvunna i Europa, skymma insikten om att det också i vår närhet, bland våra egna landsmän, krävdes offer. Låt oss därför, ärade ledamöter, nu minnas och hedra dessa våra landsmän och deras betydelsefulla insatser. Det är tungt, men det är vår plikt och ansvar, att hålla även plågsamma minnen levande. Men vi behöver också visioner, motbilder, som ger oss kraft att gemensamt hävda freden och de mänskliga rättigheterna. Detta är ju också det år då vi firar Förenta nationernas 50-årsdag. Många av kammarens ledamöter kommer att delta i aktiviteter riktade framför allt till skolungdomar. Låt oss göra detta till en manifestation, för fred - mot våld, oavsett om det handlar om Bosnien om Tjetjenien eller om det våld som på ett ofattbart och oacceptabelt sätt kommit in i den svenska vardagen. Det är vi vuxna som har ansvaret att stoppa utvecklingen och att ge våra ungdomar stöd och också insikt om gott och ont. Det är i dag viktigare än någonsin att stärka tilltron till de goda krafterna, inte minst hos våra unga - i dag när mänskliga rättigheter förtrampas, också i våra närhet, också i Europa. Jag vill i detta sammanhang framföra riksdagens stöd till Carl Bildt som medlare i Bosnien. Det är hedrande för Sverige och för riksdagen att Carl Bildt anförtrotts detta uppdrag. Vi önskar honom all framgång. Ärade ledamöter! Vi står på nytt inför en valrörelse - en historisk valrörelse och ett historiskt val, när svenska medborgare för första gången skall välja representanter i Europaparlamentet. Vi har alla ett ansvar att bidra till att stärka svenska folkets engagemang inför detta val, och det yttersta tecknet för detta engagemang är ett högt valdeltagande. Avslutningsvis vill jag tacka Rune Backlund, Allan Larsson och Kristina Persson som lämnar riksdagen i och med detta riksmöte. Ni går vidare till viktiga uppgifter, Rune Backlund som rektor för folkhögskolan på Visingsö, Allan Larsson som generaldirektör i Jämtlands län. Vi önskar dem alla framgång i dessa nya viktiga uppdrag. Jag vill också tacka kammarens ledamöter för era insatser under detta arbetsår och de vice talmännen för skickligt utfört arbete och gott kamratskap. Likaså tackar jag gruppledarna och kvittningsmännen för gott samarbete. Jag vill även på mina och kammarens vägnar tacka kammarsekreteraren och hela riksdagens personal, kammarkansliet, utskottskanslierna och förvaltningskontoret för era goda och engagerade arbetsinsatser. Till sist, en påminnelse om att vi just nu deltar i en avslutningsceremoni, som även denna är riksdagshistorisk. För första gången kommer talmannen nu inte att formellt avsluta riksmötet. Det pågår till dess att nästa börjar, den 3 oktober. Riksdagen kan därmed vid behov snabbt och utan formaliteter samlas året om - en naturlig och självklar anpassning till dagens krav och ett av många tecken på att Sveriges riksdag är ett parlament, som strävar efter att svara mot vår tids krav på en väl fungerande demokrati. Detta är, när allt kommer omkring, vår grundläggande och främsta uppgift. Därmed överlämnar jag ordet till ålderspresidenten.

Fru talman! Av en viss anledning ankommer det på mig att framföra kammarens tack till talmannen och de vice talmännen. Jag vill uttala vår uppskattning för deras skickliga och effektiva sätt att under den gångna sessionen leda riksdagens arbete och ta oss igenom många gånger komplicerade voteringar. Riksdagsarbetet har under detta år främst inriktats på den nödvändiga saneringen av statsfinanserna. Viktiga beslut har nu fattats för att nå en bättre balans i ekonomin. Sveriges inträde i EU är en viktig händelse som nu i september kommer att följas upp med val till EU:s demokratiska församling. Den fortsatta utvecklingen av riksdagens arbete sker kontinuerligt. Vi står just nu inför en reformering av utskottsorganisationen. Jag delar talmannens uppfattning, att vi alla måste hjälpas åt för att få en ökad uppmärksamhet kring kammarens arbete. Det gäller debattformernas utveckling, men också att vi alla måste visa en bättre närvaro vid viktiga debatter i riksdagen. Under våren har på talmannens initiativ också öppnats ett riksdagsdagis, vilket bör uppmärksammas. Detta gör det möjligt för småbarnsföräldrar att förena föräldraskapet med riksdagsarbetet, vilket är värdefullt. Vi övergår nu till en behövlig ledighet. Men innan EU-valrörelsen sätter i gång, där vi ju alla på ett eller annat sätt kommer att vara engagerade, hoppas jag att alla får några sköna sommardagar för avkoppling. Jag hoppas också att vi får möjlighet att mer än annars stärka banden med livet utanför riksdagen. Med Evert Taubes dikt Här är den sköna sommaren önskar jag talmannen, de vice talmännen och riksdagens hela personal en glad, vilsam och skön sommar. Då sprang jag över ängarna där mandelblom står och jag ser den lilla Karin, till brunnen hon går. Och då ropar hon till mig, ja, på blommande stig: - Se, här är den sköna sommaren som jag har lovat Dig!
Ärade ledamöter! Jag förklarar vårens arbete avslutat och önskar er alla en riktigt skön, vilsam och trevlig sommar.